Fru talman! Carina Adolfsson Elgestam har frågat mig vad jag är beredd att göra för att en stiftelse ska få möjlighet att ta över Orrefors Kosta Boda AB:s glassamlingar, samt vad jag i övrigt tänker göra för glaskulturen i Glasriket. Jag har tidigare betonat, i svaret på en riksdagsfråga som Carina Adolfsson Elgestam ställde till mig i december förra året, att glasbrukstraditionen är viktig för Sverige och inte minst för regionen och bruksorterna i Småland. Glasbrukstraditionen skapar ett starkt identitetsvärde för regionen, som också lockar många besökare varje år. Jag har i samma svar tydliggjort min ståndpunkt att det vore orimligt om staten ensam skulle bära ansvar för samtliga samlingar av kulturföremål med nationellt intresse. Det är därför glädjande att de tre kommunerna Nybro, Emmaboda och Lessebo har bildat om än inte en stiftelse, som interpellanten menar, så en ekonomisk förening i syfte att ta över Orrefors och Kosta Bodas glassamlingar. Regionen har fortlöpande kontakter med Regeringskansliet angående glassamlingen. Det är också viktigt att betona de betydande insatser på kulturområdet som redan görs från statens sida i regionen. Ett årligt bidrag om ca 18 miljoner kronor betalas ut av Statens kulturråd. Bidraget är riktat till de museer som finns i regionen. Smålands museum med sin betydande glassamling får bland annat ca 6 miljoner kronor. Museerna kan även söka årliga utvecklingsmedel. Vidare vill interpellanten veta vilka satsningar i övrigt som kan vara aktuella när det gäller glaskulturen i Glasriket. Jag delar Carina Adolfsson Elgestams engagemang för den svenska glaskulturen samtidigt som jag har respekt för att den rådande nedgången i den globala och svenska ekonomin i olika grad påverkar alla sektorer i samhället. De samlade satsningarna i statsbudgeten för 2009 med reformer på 32 miljarder kronor är, med internationella mått mätt, mycket expansiv och skapar förutsättningar för investeringar nu och i framtiden. Regeringen har utöver de satsningar som omfattas av statsbudgeten för 2009 tillfört ytterligare resurser för att på olika sätt möta nedgången i ekonomin. Då Carina Adolfsson Elgestam, som framställt interpellationen, anmält att hon var förhindrad att närvara vid sammanträdet medgav tredje vice talmannen att Krister Örnfjäder i stället fick delta i överläggningen.
Fru talman! Tack för svaret! Tyvärr är Carina förhindrad att vara här. Eftersom vi har samma intresseområden både när det gäller näringsutskottet och när det gäller delar av Småland har jag erbjudit mig att ta emot svaret och delge en del synpunkter på det som jag kan utläsa av det svar som vi har fått. I sin argumentering har Carina skrivit: I dag, när vårt samhälle alltmer kännetecknas av varsel och nedläggningar, gäller det att finna nya och attraktiva former för att utveckla olika delar av vårt land. Det är viktigt att hela Sverige ska både leva och överleva omdaningen som nu sker i samhället. Besöksnäringen och upplevelseindustrin är två mycket sannolika framtidsbranscher där Sverige kan komma att framgångsrikt konkurrera med övriga länder. Då gäller det att redan nu bygga stabila och attraktiva koncept för dessa branscher. Det så kallade Glasriket, som omfattar fyra kommuner i Kronobergs och Kalmar län, har länge varit ett mycket omtyckt turistmål, både för svenskar och för turister från andra länder. Antalet besökare varierar mellan en och en och en halv miljon varje år varav många återvänder regelbundet. I Glasriket finner man både glaset och dess kulturhistoria men också rika naturupplevelser. Glasriket är viktigt för glesbygden och dess invånare som kämpar för sin överlevnad. Glaskoncernen Orrefors Kosta Boda AB är välkänd för sin design, och man gör det mesta i glas, från tung kristall till skira skapelser. Många företag använder det svenska glaset vid representation. Det svenska konstglaset är ett starkt varumärke. Orrefors Kosta Boda AB har ett eget museum som visar glas från olika tidsepoker och av olika glaskonstnärer. Glasriket erbjuder även såväl matupplevelser som övernattningar, guidade visningar och möjlighet att prova på att själv blåsa glas. Den nuvarande ägaren av Orrefors Kosta Boda AB har beslutat sig för att sälja de konstföremål som finns i glasbrukets museum. Detta har fått såväl kommunerna i Glasriket som regionförbunden i både Kalmar och Kronoberg att diskutera bildandet av en stiftelse för att kunna bevara glassamlingarna. Det är angeläget att samlingarna även fortsättningsvis kommer att finnas just i Glasriket för att vara en aktiv och attraktiv del i satsningarna inom turist och upplevelseindustrin. Det är en viktig ingrediens för turisterna att det på plats bland glasbruken finns en samling konstglas som visar på glasbrukens historiska utveckling och på vilka konstnärer som verkat och verkar där. Glasbruken har i sina arkiv bevarat glasföremål av några av våra mest förnäma formgivare inom glaskonsten. Bildandet av en stiftelse för att behålla glaset i regionen är angeläget. Dock behöver en stiftelse visst stöd med nationell finansiering för att i inledningsskedet kunna ta vara på denna kulturskatt i den bygd där den hör hemma. Det svenska konstglaset är en nationell angelägenhet, inte bara ett regionalt ansvar. Hon har därför frågat kulturministern vilka åtgärder som kulturministern avser att vidta. I svaret pekas det på att man redan får 18 miljoner till kulturverksamhet, men de är ju redan uppknutna till andra verksamheter. I slutet av svaret pekar ministern på att det avsätts 32 miljarder kronor i budgeten. På vilket sätt kan man se att Glasriket kan få del av dessa 32 miljarder?

Fru talman! Jag kommer från ett grannlän till Kronobergs län, nämligen Jönköpings län. Där har vi ambitioner och förutsättningar för att tillsammans med våra grannlän i Småland kunna utveckla turistindustrin. Det finns en allmän bedömning att det finns stora och goda förutsättningar för att utveckla den för invånarna i den här regionen och för Sverige som helhet, och vi kan kanske också bjuda på att utveckla den för våra europeiska grannländer. Jag tror att många i framtiden kommer att uppskatta att komma till Småland av olika skäl, bland annat för att titta på vår glaskultur och uppleva Glasrikets förutsättningar för att erbjuda shopping och kulturupplevelser. Jag är väldigt bekymrad över den situation som den här näringen i dag befinner sig i. Jag är också bekymrad över att jag inte kan utläsa något konkret svar mer än att man välkomnar att de här tre kommunerna, Nybro, Emmaboda och Lessebo, själva har tagit tag i detta. Detta gör man bland annat genom att initiera en stiftelse. Det finns inget annat konkret i svaret. Jag kan se att det är en trend över flera näringar. Som socialdemokratisk riksdagsledamot är det självklart för mig att vara ute och följa näringslivet i dag. Jag möter många företagare som är djupt bekymrade över att inte få hjälp att ordna likviditeten, lån, stöd och insatser som gör att de klarar omställningen i företagen från en dramatisk situation till en nivå där de kan överleva. De har förutsättningar, men de måste också få hjälp utifrån för att hantera den förändrade situationen. Vi vet att det är en efterfrågandekris och en nationell kris. Det är ett nationellt nödläge, säger finansministern. Det är påtagligt för många anställda och företagare. I går när jag var i Vetlanda sade Greta Krieg, en s-kvinna, till oss s-ledamöter att det var en viktig fråga hon ville skicka med oss. Greta Krieg är känd i den här bygden som den som alltid talar för kulturen. Nu talade hon med varmt hjärta och stort engagemang för glaskulturen och hur viktigt det är att vi tänker på den och gör insatser för att rädda den här nationella glasskatten från att skingras. Det är viktigt att vi skapar förutsättningar för att glastraditionen ska kunna leva vidare i Sverige och i Glasriket. Jag hoppas att jag ska kunna ringa tillbaka till Greta Krieg efter den här interpellationsdebatten och säga att regeringen har lyssnat. Vi har varit oroliga, men man har nu förstått att det här är en del av vårt nationella kulturarv som vi inte har råd, vare sig ekonomiskt eller kulturellt, att inte ta ansvar för. Jag tror att det finns goda förutsättningar för att de här kommunerna som är primärt berörda, länet och regionen som helhet kan göra stödjande insatser framöver. Men nu befinner vi oss i ett nationellt nödläge. Jag vill upprepa att det är så pass illa enligt vår finansminister. Då krävs extraordinära insatser för att man ska kunna hitta lösningar som bär in i framtiden. Vi kan inte låta glaset gå i kras. Vi måste hitta lösningar, förutsättningar och vägar framåt tillsammans. Även om svaret är skrivet i Stockholm långt ifrån Glasriket borde ändå Glasrikets betydelse vara känd ända upp till Kulturdepartementet och till kulturministern i Stockholm. Jag ser ingenting av detta i svaret. Det är lite allmänt hållet. Man talar om resurser, men det står ingenting konkret. Det här kan vara brådskande. På många företag möter jag en akut situation. Man säger att man kanske klarar detta någon enstaka månad. Sedan behöver man stöd. Då talar jag om livskraftiga företag. Så måste man nog se detta. Det kan vara väldigt bråttom, och då kan man inte vänta. Då krävs det svar i dag.
Fru talman! Som framgår av det som har sagts hittills är det här en gemensam fråga för såväl Kulturdepartement som Näringsdepartementet. Det har även ställts interpellationer till näringsminister Maud Olofsson. Svaren vad gäller regional utveckling och vad de nationella samordnarna - i flera fall landshövdingen - kommer att göra kommer hon säkert att återkomma till. Men jag skulle ändå vilja fördjupa mig i det som är Kulturdepartementets engagemang, det vill säga den glassamling som finns på Orrefors Kosta Boda bruk och som värderas till drygt 30 miljoner. Skälet till att ägaren New Wave Group nu vill sälja är uppenbarligen likvida problem. Sedan kan man fråga sig om den här eventuella försäljningen skulle lösa problemen. Jag tror i och för sig inte det. Behoven är nog större än så. Sedan kan man alltid fråga sig om det är så begåvat. Precis som Carina Hägg, Krister Örnfjäder och interpellanten har varit inne på är samlingen också betydelsefull för att locka turister till själva bruket. Då skulle väl inte ett införlivande med glassamlingen på något annat museum stödja verksamheten vid Kosta Boda. Jag har också på de skriftliga frågor jag har fått från bland annat Carina Adolfsson Elgestam svarat att staten inte kan ta ansvar för alla samlingar. Det går inte. Det finns inga möjligheter. Det tror jag att till och med Socialdemokraterna inser. Vi kan tala lite grann om de samlingar som finns i dag på det statliga området. Nordiska museet har i dag den största samlingen av svenskt konstglas. Även Nationalmuseum har stora samlingar av svensk konstglas. Många av samlingarna är förvisso magasinerade men möjliga att ställa ut på andra håll i landet. På Smålands museum - också kallat Sveriges glasmuseum i Växjö - finns en samling som består av 30 000 föremål. Det är mycket. Det är en rik och viktig samling. Röhsska museet i Göteborg har också en stor glassamling. Dessutom finns privata samlingar, bland annat Hellnerska samlingen i Stockholm som förvaltas av Stockholms universitet. Kulturarvet är väl tillgodosett. Frågan är vad som händer med den samling vi talar om, om det skulle bli så att ägaren New Wave Group inte vill behålla den. Det finns dokument som inte är värda så mycket på marknaden men som har ett kulturhistoriskt värde som Designarkivet i Pukeberg kan ta vara på. Många har fört fram en oro för att samlingen ska skingras. Det finns ett utförselförbud, dock inte för hela samlingen eftersom alla föremål inte är lika värdefulla. Risken för att den skulle skingras i den delen och försvinna ur landet betraktar jag ändå som minimal. Sedan finns det ytterligare en komplikation, och den lär vi knappast lösa i dag. Samlingen består av föremål av allt som har producerats vid glasbruken sedan starten. Vad gör man framdeles? En samling växer med tiden, antingen genom att nya föremål införlivas eller genom inköp för att komplettera samlingen. Det är ytterligare en fråga.

Fru talman! Det som jag har fått berättat för mig om den här samlingen är att den är unik även i jämförelse med andra samlingar. Den förklaring som jag har fått - jag har haft förmånen att titta på samlingen, med en amatörs ögon - är att på plats finns ett exemplar av i princip samtliga föremål som har tillverkats. Inte nog med det; tillsammans med dem finns ritningarna till föremålen. Just kombinationen av att de är kompletta är tydligen något som inget annat glasbruk i Sverige kan redovisa. Ministern nämnde att det här även har att göra med andra områden. Det är riktigt. Samordnarna som regeringen har utsett har själva lagt fram ett fyrapunktsprogram, där det här är den första punkten i ett upplägg för att göra det möjligt att värna den svenska glasindustrin på lång sikt. Själva syftet med att ta fram just glassamlingen är inte försäljningen. Man ser en möjlighet att synliggöra samlingen på ett helt annat sätt än i dag. I dag plockar man ut en del åt gången av samlingen för de besökare som kommer dit, det vill säga de en till en och en halv miljon människorna som kommer varje år. Det skulle i sin tur vara en del av attraktionskraften för att göra Glasriket även i framtiden till förhoppningsvis en ännu bättre turistmagnet. Det skulle gynna två syften, nämligen att göra regionen starkare och glasbruken ännu mer ekonomiskt starka. Alla vi som har möjlighet att åka till området vet att ett besök oftast inte innebär bara ett besök utan också ett inköpstillfälle. Det gynnar den direkta produktionen. Jag vill att vi ska gå från en defensiv till en offensiv linje. Dagens ägare har - enligt uppgift, man får gå på andrahandsuppgifter - gjort stora satsningar. Som i så många andra branscher finns alltid en gräns för vad de egna ekonomiska möjligheterna kan orka med. Då försöker man hitta andra lösningar. Det finns många exempel, till exempel bilbranschen, där regeringen redan har engagerat sig. Här försöker man göra något motsvarande i en annan del av landet som är minst lika angeläget som i de andra områden där regeringen har gjort någon form av insats, eller vill göra någon form av insats. Jag utläser av det svar som ministern ger att man pratar om att det finns ett utrymme på 32 miljarder för reformer. Då vill jag gärna se om det finns ett utrymme för den här verksamheten inom ramen för de 32 miljarderna så att det går att vara aktiv och hitta lösningar. Ministern har också sagt: "Regeringen har utöver de satsningar som omfattas av statsbudgeten för 2009 tillfört ytterligare resurser för att på olika sätt möta nedgången i ekonomin." På vilket sätt kan just glasindustrin komma i fråga för de pengarna?

Fru talman! Så här långt i debatten känner jag inte att vi har fått svar på frågorna. Inte heller har jag fått svar på frågan om den dialog som kulturministern hänvisar till som fortgår mellan de aktuella kommunerna och regeringen. Vad är det i de dialogerna som kulturministern är beredd att omsätta i konkret handling? Det skulle vara ett viktigt besked som kan komma ut ur den här interpellationsdebatten. Likaså skulle det vara intressant att få veta om ministern ser en möjlighet att konkret stödja ekonomiska insatser till den ekonomiska förening som kommunerna har aviserat att de ska sätta i sjön. Här kommer att krävas insatser. Jag vill understryka att det nu är ett mycket speciellt läge. Det är bråttom. Därför krävs det att man agerar och lyssnar på varselsamordnarna i regionerna. Nu har regeringen tillsatt dem. Även om det inte här är fråga om enbart kulturministern agerar regeringen som en helhet. Ska man inte lyssna på dem? Varför har dessa personer tillsatts? Varför har man efterfrågat förslag från dem om de inte kommer att tas till vara? Dessa frågor vävs samman. Det gäller näringspolitik, arbetslöshetsproblem och den finansiella krisen när det är svårt att få de bankkontakter som kan finnas i andra situationer. Det handlar om näringslivsutveckling, turistindustrin och inte minst den primära frågan här i dag, kulturfrågan. Så sent som i söndags var jag själv på Nordiska museet och hade möjlighet att titta på de samlingar som finns där. Jag har självfallet också varit på Smålands museum ett flertal gånger och inte minst tagit del av glasutställningarna. Jag ser att dessa samlingar kompletterar varandra. Man kan inte säga att de här två glassamlingarna ersätter det som finns i Glasriket, utan de kompletterar varandra. Konkreta svar, kulturministern!

Fru talman! Det är på sätt och vis lite olyckligt att Maud Olofsson inte är här. Frågorna berör ju oss båda, som jag sade i mitt förra inlägg, och det blir följdfrågor. Vi har varit inne på det regionala uppdrag som de regionala samordnarna har haft, och de har också kommit in med ett antal förslag till Näringsdepartementet. En del av förslagen har gått vidare till andra departement. Det här är någonting som man naturligtvis arbetar med. När det gäller det som fanns som en punkt här, lånegarantin, har de tre kommunerna - som har gått in tillsammans och också engagerat sina landshövdingar - fått besked via Näringsdepartementet att det inte kommer att bli aktuellt i det här fallet. Då är vi inne på det som Krister Örnfjäder tog upp, det vill säga den nationella kris som landet befinner sig i och de 32 miljarder som har satsats. För att man ska kunna få någon reell utväxling på det här är man naturligtvis tvungen att koncentrera sina insatser. De kommer bland annat att gå till forskning och utveckling, stöd till företag inom exempelvis fordonsindustrin med likvida problem, men inte i det här fallet till just inköp av ett kulturarv. Det får i så fall bli föremål för någonting annat. Som jag var inne på tidigare bidrar man från kultursektorn, via till exempel Kulturrådet. Det har också gått ut accessmedel, och gör det till och med i år - en satsning som den här regeringen förlängde under 2008 och 2009. Flera av verksamheterna, såväl Smålands museum som Konstmuseet och Designarkivet i Pukeberg, har fått accessmedel för att ta vara på bland annat de dokument som finns från verksamheter i Glasriket. Vi kan önska väldigt mycket. Naturligtvis kommer krisen förr eller senare att klinga av, och vi kommer förhoppningsvis att få se en normalisering. Därmed återvänder turisterna, för en stor del av svårigheterna för glasbruken och för New Wave Group är att många av de utländska turisterna har uteblivit. De stod för åtskilliga av hotellnätterna, resandet och inköpen på glasbruken, så det är givetvis ett otroligt avbräck. De regionala samordnarna återkommer också med eventuella förslag som kan röra oss på Kulturdepartementet. Men det här är ett arbete som pågår mellan departementen. Även om det inte blir någon lånegaranti, vilket var ett av förslagen, innebär inte det att dialogen, som Carina Hägg var inne på, har upphört mellan Kulturdepartementet och de tre kommunerna. Den fortsätter, även om det inte kommer att bli den lösning som man hade hoppats på där nere.
Fru talman! Jag fick en idé om hur vi skulle kunna utveckla de här diskussionerna. Det är att man på samma sätt som man låter fler från riksdagens sida vara med kanske skulle tillåta ett par av ministrarna att vara med i samma diskussion, så att man klarade av flera på en gång. Nu löser vi det på ett annat sätt, och jag ska prata med Maud Olofsson om just den här frågan på fredag. Vi får alltså ta det vid två olika tillfällen i stället. Jag tycker att vi kan vara överens om ett par saker i alla fall. En av dem är att vi är i en kris och att vi borde gå ur den krisen starkare än vi gick in i den. Om vi ska göra det tycker jag att man ska använda exempelvis de förslag och idéer som samordnarna i Kalmar län har tagit fram. En av de idéerna är just satsningen på ett museum för att göra glasindustrin och Glasriket attraktivare. Vi är naturligtvis som smålänningar glada för varje krona vi kan få som någon annan ger oss utan att vi ska behöva tjäna ihop den själva. Där finns det också ett rimlighetsresonemang. Vi är inte så vana i Småland att få så mycket statliga pengar. Det är faktiskt vanligare att de pengarna, inte minst till kulturändamål, går i mycket större utsträckning till andra delar av landet. Jag missunnar inte andra delar de pengarna - jag vill bara att vi skulle kunna få lite till. Det här är ett bra projekt, och det har alla förutsättningar att bli en lyckad satsning. Jag tycker att det borde vara i regeringens intresse att ta ytterligare ett steg på den här vägen och se om det inte finns några kronor till bland de 32 miljarderna till den här satsningen. Jag tror att det skulle vara väl investerade pengar.
Fru talman! Även jag kommer naturligtvis att med stort intresse ta del av den diskussion som Krister Örnfjäder uppenbarligen ska ha med näringsministern på fredag när det gäller bland annat strukturbidrag. Det kan väl hända att någonting kan ske också vad gäller Glasriket. Det kan jag inte uttala mig om. Där vi har varit inblandade handlar det just om möjligheterna att ta över själva glassamlingen, vilket vi i dag inte har några möjligheter att göra. En orsak är naturligtvis att det redan finns stora glassamlingar vid våra museer. Det finns också möjlighet att söka utvecklingsbidrag. Det är någonting som beslutas under våren 2009 för bland annat Glasmuseet i Växjö. Den dialogen är heller inte färdig än. Sedan finns det pengar att söka från någonting som kallas det regionala strukturfondsprogrammet. Det är Krister Örnfjäder säkert bekant med. Det handlar om 600 miljoner från EU under 2007-2013 för Småland och öarna. Vilka som ska få det är någonting som man har en gemensam diskussion om och som beslutas av Nutek. Jag önskar att jag hade möjlighet att ha synpunkter på hur man kommer att prioritera, för det vet jag ingenting om. Men jag är säker på att de förslag som har kommit in från den regionala samordnaren tas med i den diskussionen. Vi kan vara eniga om att den här glassamlingen absolut är värdefull och att den är mest värdefull om den blir kvar så nära produktionen som möjligt, inte att den införlivas med museet i Växjö - man vill ju se den nära. Det är en komplikation att det kommer ny produktion, utgår jag från, vid de här tre glasbruken även framdeles, så i någon mening kommer man att bygga upp en ny samling. Jag tror att det är väldigt kortsiktigt av ägaren att vilja sälja samlingen, och jag tror inte heller att det är lösningen på företagets problem.